Fru talman! Fredrik Malm och nu även Robert Hannah har frågat mig vad regeringen gjort för att förkorta de långa handläggningstiderna i asylprocessen samt om jag anser att dessa åtgärder är tillräckliga eller om mer kommer att göras. Antalet asylsökande i Sverige under 2015 var som bekant mycket högt, vilket ledde till en ohållbar situation med stora påfrestningar för det svenska samhället. Det svenska regelverket anpassades därför tillfälligt till den miniminivå som gäller enligt EU-rätten och internationella konventioner för att minska antalet asylsökande till Sverige. Åtgärderna har tillsammans med politiska förändringar i andra länder och inom EU gjort att betydligt färre personer sökte asyl i Sverige under såväl 2016 som hittills under 2017 jämfört med 2015. Det stora antalet ansökningar under 2015 präglar dock fortfarande Migrationsverkets verksamhet och även andra samhällsfunktioner. Regeringen instämmer i att det är viktigt att den enskilde får ett snabbt avgörande på sin asylansökan, och vi är medvetna om att den tillfälliga lagen och gymnasielagen innebär fler ansökningar av vissa slag. Regeringen har vidtagit ett flertal åtgärder som bland annat har möjliggjort att Migrationsverket på kort tid har kunnat genomföra nödvändiga och kraftiga personalförstärkningar. Antalet årsarbetskrafter i asylprövningen har nästan dubblerats mellan 2014 och 2016, från ca 1 100 till ca 2 000. Det har möjliggjort att myndigheten under 2016 avgjorde nästan 112 000 asylärenden, vilket är det högsta antalet någonsin. Även migrationsdomstolarna har tillförts extra medel för att kunna avgöra betydligt fler asylmål än tidigare. När Migrationsverket och domstolarna har avgjort ansökningarna från 2015 och 2016 kommer de genomsnittliga handläggningstiderna att sjunka väsentligt. Som ett resultat av överenskommelsen om insatser med anledning av flyktingkrisen, med bland annat Liberalerna, gav regeringen Migrationsverket i uppdrag att under 2016 förkorta handläggningstiderna för asylansökningar såväl på kort som på lång sikt. Vidare lämnade regeringen under hösten 2016 ett uppdrag till Migrationsöverdomstolen, migrationsdomstolarna, Domstolsverket och Migrationsverket att öka förutsättningarna för enskilda att få ett snabbt avgörande. Även i Migrationsverkets regleringsbrev för 2017 lämnade regeringen flera uppdrag i syfte att effektivisera asylprocessen och förkorta handläggningstiderna. Regeringen anser att det är angeläget att Migrationsverkets arbete med att skapa effektivare arbetssätt fortsätter att utvecklas och intensifieras. Det gäller framför allt utveckling av stöd till verksamheten genom framtagande av enhetliga processer för handläggningen och genom ökad digitalisering.